Herr talman! Jag har av herr talmannen fått ynnesten att tala före midda gen och jag skall inte missbruka den förmånen. Den fråga som behandlades i första lagutskottets utlåtande nr 19 hör till de mest subtila man kan tänka sig. Jag kan försäkra att utskottet i sin helhet inte har tagit lätt på ärendet. Motionerna har behandlats ingående och med tillbörlig respekt. Föredragning inför utskottet har hållits av sakkunniga, forskare har fått tillfälle att framlägga sina synpunkter och har stått till förfogande för en ingående utfrågning. Det hade varit lättare att bilda sig en uppfattning i denna ytterst svåra fråga om enighet rått i spörsmålet om vad som inkluderas i begreppet foster. Någon sådan enighet finns tyvärr inte. Juristerna säger att foster i straffrättslig mening föreligger så snart en äggcell blivit befruktad. Gynekologerna säger att havandeskap inträder först i och med att det befruktade ägget implanterats i livmodern — den s.k. nidationen. Först då föreligger ett foster som har möjlighet att fortleva. Här möter man alltså en olöst gränsdragningsfråga. Det borde finnas en konsensus bland medicinare och andra fackmän, även etiker, om när havandeskapet börjar, innan det begärs att lagstiftarna skall ta ställning i en så viktig fråga. Det finns nu inte, och vi får handla efter bästa förstånd i dagens situation. I motionerna II: 855 och II:857 uttalas att en klinisk prövning skulle få avse medel som före nidationen kunde förhindra utvecklingen av befruktat ägg. Det visade sig att detta resonemang inte var hållbart. Ingen kan exakt ange tidsutdräkten från äggets befruktning till nidationen eller implantationen i livmoderslemhinnan. Denna tidsutdräkt anges av forskare såsom varierande mellan fyra och sex dygn men kan skifta mycket hos olika individer. På denna punkt var det alltså inte möjligt att följa de yrkanden som mo tionärerna framställt. Det är inte heller så underligt om mindre hållbara yrkanden ställes i en motion, som gäller så invecklade områden som dessa. Forskningen är ju själv mycket oviss beträffande vart den ena eller andra vägen kan leda, men det är just detta som gör att hela forskningsområdet måste beträdas med stor respekt och försiktighet av dem som skall utöva forskningen. Det visade sig alltså icke vara möjligt att inskränka försöksverksamheten till att avse endast sådana medel, som har verkan enbart före nidationen.

| Utskottet har även uttalat att, i den mån det skulle visa sig erforderligt med prövning av medel på kvinnor i något senare stadium av graviditeten, bör härför endast komma i fråga kvinnor som bedöms kunna beviljas abort på gällande abortindikation. Härvidlag sker alltså en markerad avgränsning. Personligen har jag sett frågan så att det är viktigare att ge rum för en forskning av det slag, som det här ytterst är fråga om, än att ideligen vidga abortindikationerna och införa nya sådana. Att forskningen bedrives under betryggande kontroll — kanske på ett par ställen i landet — är givetvis en förutsättning för att man skall få en enhetlig bedömning. Tanken på tidsbegränsning var heller inte möjlig att vidhålla. Bärande skäl gavs för att en sådan begränsning skulle kunna undanrycka den rättsliga grundvalen för en forskning på längre sikt. Men, herr talman, utskottet kräver att forskningen skall för riksdagen i lämpligt sammanhang redogöra för resultaten av försöksverksamheten. Riksdagens ledamöter kan alltså när som helst begära att få veta hur forskningen fortlöper, om detta inte på annat sätt redovisas. I en motion yrkas på att innan s.k. kliniskt prov får utföras å kvinna skall hon ha lämnat skriftligt medgivande. Jag anser att utskottet i sak har skrivit så att det måste betraktas som ett ja till motionärernas yrkande. Utskottet finner det självklart att medicinalstyrelsen kringgärdar försöksverksamheten med sådana garantier att ingens integritet trädes för nära. Ingen av motionärerna, herr talman, har yrkat avslag på propositionen. En av dem säger: Sådan forskning det här är fråga om kan i viss utsträckning tjäna läkarvetenskapens verkliga syfte, att rädda och värna liv, varför motivering torde finnas för medgivande av kliniska prov av vissa medel för födelsekontroll. Sedan begärs en viss begränsning — man vill att forskning endast skall tilllåtas i de fall då havandeskap eller eventuellt havandeskap kan förväntas bli avbrutet på medicinsk indikation. Personligen sympatiserade jag först mycket med denna begränsning och hävdade även den linjen i det längsta inom utskottet. Efter en noggrann prövning och efter att ha hört bärande skäl framföras av sakkunniga fann jag emellertid att det fastmer torde vara så, att just dessa kvinnor — som alltså på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet otvetydigt vore berättigade till abort enligt medicinsk indikation — inte borde utsättas för försök av ifrågavarande art. Om detta var alla i utskottet ense, och motionärerna gav också med sig på denna punkt. Till sist vill jag framhålla, herr talman, att mellan mig och herr Werner råder i mycket inga delade meningar. Jag saknar därför anledning att polemisera mot herr Werner, helst som han inte ställt något yrkande. De farhågor som herr Werner givit uttryck åt delas av många. Utskottets skrivning är från min personliga utgångspunkt inte den bästa, men den är resultatet av många debatter och ingående prövning. Vi har på ömse håll fått ge med oss på vissa punkter, allt i förhoppning att forskningen skall veta att det är ett gränsområde som beträdes och att det därför är nödvändigt att arbeta med största respekt på området i fråga. Det gäller ju området mellan liv och död.

Herr talman! Jag vill först uttala mitt tack till utskottet för det stora arbete som det lagt ned på denna svåra och allvarliga fråga, nämligen frågan angående klinisk prövning av medel till födelsekontroll. Då mitt motionsyrkande om att forskningen skall begränsas till tiden före nidationen och i övrigt till sådana kvinnor, som kan få abort på medicinska skäl, har visat sig orealistiskt, accepterar jag för min del utskottets skrivning, trots att jag i stort sett hyser samma betänkligheter som de talare som förut yttrat sig här i denna fråga. Liksom föregående talare vill jag dock understryka vad utskottet säger om målsättningen för denna forskning. Jag tycker att det är mycket väsentligt att det slås fast vad utskottet skriver, att »målet för forskningen bör enligt utskottets mening vara att åstadkomma medel som är avsedda att avbryta vidareutveckling av befruktat ägg före nidationen eller i anslutning härtill och medel som kan hindra livmodern att mottaga befruktat ägg». Denna målsättning tycker jag är mycket väsentlig. Det är bara i fråga om ett avsnitt i utskottets utlåtande som jag skulle vilja ha ett förtydligande. Utskottet säger: »Det kan därför bli ofrånkomligt att pröva ifrågavarande medel även på kvinnor som kan förmodas vara gravida. Utskottet vill emellertid starkt understryka departementschefens uttalande att det i så fall skall röra sig om graviditet i ett mycket tidigt stadium.

Jag noterar med tillfredsställelse utskottets uttalande att riksdagen skall informeras om resultatet av försöksverksamheten.

Herr talman! Herr Åkerlinds anförande var i viss mån en fråga angående tolkningen av vad utskottet sagt på s. 8 angående departementschefens uttalande. Enligt min mening har herr Åkerlind rätt uppfattat utskottets mening. Målet är angivet längst ned på s. 7, och det kan faktiskt inte tolkas mer än på ett sätt, nämligen så som herr Åkerlind här har gjort.

Herr talman!

Man har stött på ganska stora svårigheter både i utlandet och här i landet när man försökt vänja människor att använda p-piller och spiraler. Det har funnits ett psykologiskt motstånd, som varit mycket svårt att övervinna. Det har visat sig att det skulle vara lättare att få människor att använda ett medel, som de kan ta till när ett samlag har ägt rum och de kan räkna med att det kommer att medföra graviditet. Jag tror att ett sådant medel skulle få mycket stor betydelse i u-länderna. Men även i vårt land kommer detta medel med all sannolikhet att få stor betydelse av rent humanitära skäl, om det visar sig hålla vad det lovat. I föreliggande förslag till lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll har det förordats, att klinisk prövning av dessa medel skall få företas efter särskilt tillstånd. Dessa medel skall hindra utvecklingen av ett befruktat ägg hos kvinnan. Att denna nya lagstiftning genomförs nu beror på att det enligt nu gällande rätt betraktas som fosterfördrivning, när ett ingrepp sker efter det att ägget blivit befruktat hos kvinnan. Det innebär att varje åtgärd, som siktar till att förhindra att det befruktade ägget fastnar i livmodern, den s.k. nidationen, betraktas som ett ingrepp i fosterfördrivande syfte. Detta framgår också av den speciella undersökning som har gjorts av professor Thornstedt och som finns tillgänglig bland handlingarna i detta ärende hos Kungl. Maj:t. Nu har frågan redan diskuterats en hel del från denna talarstol.

Man känner inte säkert till om de verkar före nidationen eller vid nidationen eller efter nidationen. Troligast är att de verkar efter det att nidationen ägt rum, men det är ju för att få reda på detta som man har öppnat denna möjlighet till vetenskaplig undersökning. Jag fäste mig vid vad herr Lindberg sade före middagspausen; han tycks ha fått det hela litet om bakfoten. Det förhåller sig på det sättet, att det inte skulle finnas någon möjlighet att få fram riktiga resultat av denna forskning, om man bara skulle lita till sådana kvinnor som eljest skulle få abort på rent medicinska indikationer.

Resultatet av undersökningen skulle därför inte alls bli rättvisande och ge vägledning åt den fortsatta forskningen. Det är inte närmast lagen om avbrytande av havandeskap, som har lagt hinder för detta arbetes utförande, utan snarare brottsbalkens bestämmelser om fosterfördrivning. Det är uppenbart, att den lagbestämmelsen anknyter till befruktningen av ägget och inte till nidationen. Herr Åkerlind utgår ifrån att utskottets uttalande närmast skulle innebära, att nidationsgränsen i detta forskningsarbete endast i undantagsfall skulle komma att överskridas. Jag är ledsen över att jag måste ta honom ur den uppfattningen, därför att det mesta tyder på att nidationsgränsen i de flesta fall kommer att överskridas, åtminstone om man får tro de resultat läkarna hittills har kommit till. I det sammanhanget vill jag erinra om hur arbetet tidigare har tillgått. Man började med djurförsök, men fortsatte med vissa undersökningar på kvinnor som var gravida i relativt framskridet stadium — mellan 45 och 55 dagar från den sista menstruationens början. Man vände sig till kvinnor, som man med säkerhet bedömde skulle få abort på olika indikationer, och man beviljade dem abort på tvåläkarintyg. Det är alltså på ett helt annat klientel än det nu avsedda som man har fått lov att använda dessa medel. Erfarenheterna av dessa försök tyder närmast på att det är någon gång tämligen snart efter nidationen, som medlen verkar.

Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har haft många svårigheter med detta ärende, och jag misstänker att jag inte är den ende här i kammaren som har haft det.

Det vore dessutom orealistiskt från den synpunkten, att vi redan har kommit så långt på vägen i detta avseende, att det nu aktuel la knappast är värre än det som varit tidigare. Dessutom vore det, som jag redan antydde tidigare, mer eller mindre en (demonstration att yrka avslag. Här är så många besvärliga faktorer att ta hänsyn till.

Denna befolkningsexplosion, som den ju kallas, är väl för närvarande förutom människans allmänna dumhet och omogenhet det största hotet, och det måste ju göras någonting åt det. Dessutom är också så långtgående åtgärder vidtagna på detta område, att ett avslag eller ett bifall när det gäller föreliggande förslag inte spelar någon roll. Emellertid skulle jag i detta sammanhang vilja framhålla två saker. Det är för det första den risk, som tycks bestå för att ett foster ändå kan komma att födas i sinom tid och i så fall kanske med missbildningar. Jag vet ati man har försökt att undvika att så skulle kunna ske. Men om det nu händer, så är detta en tragedi som är så stor, att man kan fråga sig, om vinsten i andra avseenden av hela denna anordning kan uppväga den. Jag will därvidlag understryka en felsyn, som vi väl ofta råkar ut för litet var, nämligen att det skulle vara en mindre olycka, om det är få som råkar ut för den, än om det är många som gör det. I verkligheten är det, om man bedömer det från synpunkten av det enskilda fallet, snarare tvärtom så, att en människa som ensam utsätts för en personlig olycka lider mera än om hon har olyckskamrater. Det går inte att använda matematik i detta sammanhang på så sätt att man summerar de individuella olyckorna, ty det verkar inte på det sättet. Jag hoppas att vi inte skall behöva uppleva att det beslut, som kommer att träffas här i riksdagen, skall leda till någonting sådant som jag här har antytt och som jag vet att man försöker undvika.

Ansvarskänislan är inte särskilt väl utvecklad redan nu och jag fruktar att det kommer att bli allt värre ju mer tiden går. Jag skall inte dra upp hela litanian med de negativa företeelserna i vårt s.k. kultunsamhälle — vi känner dem alla och det har talats om dem av många från denna plats under den senaste tiden. Herr talman!

Herr talman! Jag vill endast göra ett mycket kort genmäle med anledning av vad herr Martinsson yttrade. Det kanske inte finns anledning att ingå i mågon disputation med honom, eftersom han tydligen missförstod mitt yttrande — han kan ju läsa protokollet sedan — men jag vill framhålla en synpunkt, nämligen den att en forskare i regel har större ambitioner än de resurser som anses möjliga att ställas till förfogande. Så är (det även i detta fall. Därför måste ansvariga myndigheter noga överväga, vilka önskemål som kan anses skäliga. Det gäller även här.

Herr talman! Även jag är uppkallad av herr Martinsson. Det var ett enda ut tryck i hans anförande som föranledde mig att ta till orda — han använde i ett sammanhang uttrycket »medel som kan förebygga graviditet». Eftersom detta är en utomordentligt viktig fråga, som kan komma att få mycket stor betydelse på lång sikt, tror jag att det är synnerligen angeläget att vi vet exakt vad vi gör — och inte bara vi själva utan även allmänheten bör ha klart för sig att vi i riksdagen vet exakt vad vi gör. Om det hade varit fråga om ett medel som ikan förebygga — och endast kan förebygga — graviditet, hade vi aldrig haft denna debatt i dag. Det är nämligen redan tillåtet att forska med sådana medel. Vad det här gäller är medel, som kan avbryta en redan påbörjad graviditet. Det är därför att de avsedda medlen har eller kan förmodas ha sådan effekt, som vi behöver behandla det förslag som wi i dag har uppe. Jag tror som sagt att det är wiktigt att ingen som helst tvekan råder därom, att riksdagen i dag bestämmer sig för att medge forskning med medel som har till syfte, eller som kan iha den effekten, att avbryta en redan inträdd graviditet. Det är det vi alltså inte har medgivit tidigare. Det är viktigt att i varje fall många av oss, som är beredda att ta detta beslut, är medvetna om vad det innebär och finner motiveringarna för ett tillstyrkande vara så starka, att de uppväger den tveksamhet som i och för sig råder hos många av oss. Eftersom jag ändå står här i talarstolen, vilket jag inte hade tänkt att göra, vill jag nämna vad som för mig har varit det avgörande motivet för att gå med på det i och för sig tveksamma beslutet att tillåta forskning med medel, som har till syfte att avbryta en påbörjad graviditet. Det är helt enkelt det, att om vi underlåter denna forskning eler inskränker den genom av riksdagen stadgade bestämmelser så allvarligt, att den inte kan genomföras tillfredsställande, riskerar vi att åstad komma en ännu större skada. Det är nämligen viktigt att komma ihåg att vi här har att göra med medel som redan existerar, som faktiskt är i användning i vårt land men som inte är fullt kliniskt utprovade. De finns alltså, och de har med all sannolikhet kommit för att stanna. Vi kan inte tänka bort dem och bli av med (dem. Det kommer alldeles säkert fram ytterligare sådana medel. |: Jag är ytterligt tveksam inför tanken att medge en forskning, som kan, som utskottet skriver, tänkas medföra skadeverkningar på ett foster. Men vilket är alternativet? Vi wet alla att när medlen en gång existerar i sinnevärlden, så kommer (de att finnas, legalt eller illegalt, i större eller mindre mängd tillgängliga. Då menar jag att det är ytterst angeläget att vi får veta vad som sker när ide användes under olika omständigheter. Vi måste tyvärr så långt det är möjligt veta vad som sker inte bara wid bruket, utan också wid det missbruk som wi har att förvänta. Det är för mig det avgörande skälet till att denna forskning måste genomföras, och man får hoppas att den ger så fullständiga och goda resultat som möjligt.

Och har vi väl bestämt oss för det, så står det för mig klart att åtminstone jag måste böja mig för vad sakkunskapen kräver när (den säger, vilket urval av försökspersoner man behöver för att vara säker på att kunna genomföra denna forskning. Det är det avgörade skälet. Men när vi tar det beslutet — och jag försäkrar herr Martinsson att avsikten inte var att märka ord utan bara att göra absolut klart att vi vet att allmänheten känner till vad det är vi gör — så är det någonting nytt i den meningen, att de medel vi diskuterar icke är medel som endast kan förebygga graviditet — det finns många sådana — utan som kan avbryta en redan påbörjad graviditet.

Herr talman! Det är riktigt att jag i början av mitt anförande uttalade min tillfredsställelse över att det fanns medel, som kunde förebygga en gaviditet. Jag delar inte herr Carlshamres mening, att dagens diskussion skulle vara helt onödig om det bara gällde den saken. Här finns ju nu en ganska utförlig utredning om varför hela denna problemställning över huvud taget har uppkommit. Anledningen är ju den, att enligt gammal svensk straffrätt anses fosterfördrivning föreligga redan vid ingrepp när ägget har befruktats, innan den s.k. nidationen har ägt rum. Därför måste man nu införa en speciell lag för att möjliggöra en klinisk undersökning, som går mt på att förhindra nidationen. Detta medel påverkar alltså det befruktade ägget mellan befruktningen och mnidationen. Det är ju också känt, att man bland läkare inte anser att havandeskap har uppkommit förrän nidationen har ägt rum. Här föreligger alltså en bristande advertens mellan å ena sidan juristernas syn på detta problem — den sammanhänger med den äldre rättsuppfattningen, som vi ju faktiskt bekräftade här i riksdagen wid brottsbalkens antagande 1963 — och å andra sidan den medicinska synen på problemet. Men sedan underströk jag — särskilt med tanke på vad herr Åkerlind hade sagt — att dessa medel också kommer att bli havandeskapsavbrytande i vissa fall — wi vet inte i vilken utsträckning, men förmodligen i ganska många fall, eftersom medlen förmodligen hindrar ägget att utvecklas efter nidationen. Det är alltså inte någon onödig diskussion som har förts här; den har varit nödvändig för att verkligen klarlägga vad vi beslutar och vad vi är överens om. I varje fall i det avseendet tycks ju herr Carlshamre och jag vara ense: vi vill båda att kammaren skall veta vad det är den beslutar!

Herr talman! Det har knappast förflutit mer än fyra månader sedan riksdagen behandlade motioner om åtgärder för en effektiv rättsvård. I dag föreligger återigen till behandling motioner av samma innebörd.

Vi anser liksom förra gången att frågan om åtgärder för att i möjligaste mån höja effekten av vår rättsvård är så angelägen att vi återkommer i ärendet trots att så kort tid har förflutit. Vi begär nu liksom tidigare att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag rörande erforderliga lagstiftningsåtgärder och resurser för rättsvårdens effektiva upprätthållande i enlighet med rättens och humanitetens principer. Redan första året konstaterade chefen för justitiedepartementet, att brottsligheten under senare år har ökat på ett oroväckande sätt. Sedan år 1954 har antalet brottsbalksbrott i det närmaste fördubblats. Under år 1954 begicks 201 000 brottsbalksbrott, och under år 1966 kom cirka 400 000 brott till polisens kännedom. Det är rent av kusligt att man med ledning av de senaste årens statistik måste befara, att inemot 300 000 av dessa begångna brott förblir ouppklarade och brottslingarna obestraffade. Dessa siffror säger oss, att samhällets resurser för bekämpande av brottsligheten i dag inte är tillräckliga. Den enskilde medborgarens av samhället garanterade säkerhet till liv och egendom blir allt mindre och mindre ju mer brottsligheten ökar. Detta framgår av det förhållandet att ökningen i antal brott har varit särskilt markant när det gäller de grövre brotten, vilka blir allt flera samt allt råare och hänsynslösare. Från 1965 till 1966 uppvisar sålunda fallen av rån och andra våldsbrott en ökning på mer än 10 procent, och antalet väpnade angrepp mot banker och postkontor har under de senaste två åren tilltagit i oroväckande grad. Sedan 1950 har antalet rån femdubblats, och ofta har konstaterats att vapen som stulits ur militära vapenförråd har kommit till användning, något som skett i långt större utsträckning än tidigare. De militära vapenförråden måste ordnas på sådant sätt och hållas under sådan bevakning att möjligheterna att stjäla vapen och ammunition från dem blir så begränsade som möjligt. Detta framstår som en nödvändig åtgärd. Det var därför med mycket stort intresse som jag i går lyssnade till försvarsministerns svar på ett par interpellationer i denna kammare om en bättre bevakning av de militära vapenförråden för att förhindra vapenstölder ur dem. Av försvarsministerns svar framgick att han hade sin uppmärksamhet riktad på problemet, och han lovade också att vidta alla de åtgärder som var möjliga att vidta. Aggressiviteten gentemot ordningsmakten har också blivit alltmer oroande, och i dag står polisen ofta maktlös mot de beväpnade brottslingarna. Enligt vad en ledande man inom rikspolisstyrelsen för en tid sedan konstaterade hade på 655 dagar 940 polismän misshandlats, alltså i genomsnitt 1,5 per dag. Med hänsyn till att detta spörsmål, som jag sade i början, nyligen behand lats av riksdagen, skall jag inte fortsätta att upprepa alla de argument som kunde anföras. Men jag vill säga att upprätthållande av lag och ordning och skyddande av medborgarna och deras egendom mot våld och skada är en av samhällets primära uppgifter, och härför får icke saknas resurser. Det är klart att ingen vill att vårt rättsväsende skall frångå de humanitära principer på vilka det är uppbyggt, men humaniteten bör gälla inte enbart brottslingarna utan även alla dessa som hotas till liv och egendom av brottslingarnas alltmer ohämmade framfart. Under de senaste åren har det bedrivits ett omfattande arbete för att effektivisera rättsvården, men någon förbättring har trots detta tyvärr inte kunnat förmärkas.

Detta bör enligt vår mening ske under parlamentarisk medverkan. En sådan utredning bör ge underlag för åtgärder inom samtliga de organisationer som har med rättsvården att skaffa.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

Herr talman! Som herr Svensson i Vä sade är det inte länge sedan vi tämligen ingående behandlade denna fråga. Det var i november månad vid höstriksdagen. Detta ger tydligen också utskottet anledning att nu skriva att det sedan dess inte har hänt någonting som föranleder utskottet till ändrad bedömning av frågan. I utskottets utlåtande vid höstriksdagen anförde utskottsmajoriteten att en ljusning möjligen kunde skymtas genom att beläggningstalen vid våra fångvårdsanstalter var nedåtgående samtidigt som vissa tecken tydde på att den tidigare ständigt allt kraftigare ökningen av brottsligheten kunde ha brutits. Vi reservanter ansåg att det var vanskligt att på grund av den minskning av de intagnas antal, som tillfälligt kunde redovisas, dra den slutsatsen att vi kunde se fram emot en mera glädjande utveckling i form av minskad brottslighet. Tyvärr måste jag konstatera att vi reservanter har fått rätt. Visserligen var den procentuella ökningen under år 1966 i fråga om samtliga brott något lägre än under de närmast föregående åren. Den preliminära siffran anges vara 2—3 procent. Det bör beaktas att det angivna procenttalet för ökningen är beräknat på 400 000 brott. Vid mitten av 1950-talet var antalet brott, vilket tidigare nämnts, ungefär hälften så stort, d. v. s. 200 000. Antalet begångna brott visar alltså inte samma minskning som den procentuella redovisningen ger sken av. Men vad som är ännu allvarligare är att vi i fråga om våldsbrotten måste konstatera en kraftig ökning under 1966. Denna utveckling mot råare och brutalare brott är det mest betänkliga när det gäller medborgarnas rättssäkerhet. Detta, herr talman, är något nytt som inträffat sedan höstriksdagen, vilket jag tycker kunde ha givit utskottsmajoriteten anledning att fundera ytterligare eit tag på det problem vi nu behandlar. Vi har också sedan höstens behandling av denna fråga bl.a. haft polismorden i Handen. Vi har under de senaste dagarna haft det fruktansvärda dådet ute på Lidingö. I Råå vid Hälsingborg har en femtonårig pojke försökt skjuta ned två polismän. Vidare har någ ra brottslingar bortfört en man på trappan till hans hem och mördat honom. En annan våldsman har trängt in till en gammal dam, våldfört sig på henne och rått misshandlat henne. Rikspolisstyrelsens redovisning, vilken också herr Svensson i Vä nämnde, visar vidare att nära tusentalet fall av våld mot polis har förekommit, vilket lett till att ett hundratal av dessa polismän måst sjukskriva sig, varav 45 under en veckas längd. Denna redovisning avser tiden från den 1 januari 1965 till november 1966. I siffran hade inte inräknats de två polismän, som under tiden hade skjutits. Sedan dess har tyvärr ytterligare tre polismord inträffat. Riksåklagaren har också i en skrivelse uppmanat underrätterna att ta i hårdare mot våldsbrottslingarna. Det är som synes en hel del som hänt på detta område sedan den föregående riksdagsbehandlingen. Människor har i hemmen, på arbetsplatsen och under tjänsteutövningen utsatts för överfall och våld. Jag tycker att det är en fruktansvärd utveckling som har pågått sedan vi senast behandlade rättssäkerheten här i riksdagen, trots att det inte är mer än fem månader sedan dess. Mot bakgrunden av denna redovisning kan man ha rättighet att stilla undra vad som egentligen skall hända för att första lagutskottets majoritet skall vakna upp och märka vad som faktiskt sker. Utskottet skriver också att det är så många utredningar som arbetar på området, att det finns så mycket utredningsmaterial som ger underlag för handlande och att det är så mycket på gång som vi ännu inte kunnat få erfarenhet av och dra lärdomar av. En ny utredning är därför meningslös — den kan inte ge någonting som vi inte redan vet, menar utskottet. Jag skall gärna hålla med om att här har gjorts en hel del, och jag är beller inte säker på att det inte finns bättre sätt än en utredning att komma till rätta med problemet. Men dessa andra sätt kräver initiativ, som bör komma från regeringen, och från det hållet har vi inte sett eller hört något nytt. Då har vi inom oppositionen åtminstone velat göra någonting och inte bara slå oss till ro med tingens ordning sådan den är. Vi tror också att man genom en parlamentarisk utredning skulle kunna få ett samlat grepp på detta samhällsproblem och erhålla underlag för ett handlingsprogram. Vidare skulle man genom en parlamentarisk utredning kanske kunna komma fram till en gemensam värdering av hela frågekomplexet vad gäller brottsbekämpning och kriminalvård. En sådan gemensam värdering finns inte i dag. Det visade tydligt behandlingen av andra huvudtiteln för några veckor sedan, då riksdagsmajoriteten avvisade oppositionens förslag om förstärkning av polismakten med ett antal tjänster och om en treårsplan för upprustning av personalorganisationen inom polisen m.m. Herr talman! Jag är medveten om att vi här rör oss inom ett område där vi har stora brister i vår kunskap om vad som gör att vissa människor synes vara mer eller mindre predestinerade för brottets bana. Vi behöver också öka våra kunskaper genom forskning, men vi får inte under tiden stå handfallna, utan måste på grundval av vad vi kan och vet använda de medel som står till buds för att i största möjliga utsträckning trygga medborgarnas rättssäkerhet. Detta gör vi i väntan på och i förhoppning om att vi så småningom skall finna bättre metoder än dem vi nu förfogar över. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande nr 22.

Herr talman! Första lagutskottet delar nu som tidigare, då denna fråga varit föremål för riksdagens behandling, helt motionärernas allvarliga bekymmer över brottsutvecklingen.

Sedan har det visat sig — genom siffror som utskottet har låtit räkna fram — att brottslighetsprocenten har sjunkit ganska väsentligt. Man räknar med att brottsligheten med 10—20 procent. Preliminära siffror för år 1966 tyder på att ökningen från år 1965 utgör blott några procent. Jag har hört siffran omkring 2,5 procent, men för att inte ta till i överkant kan man säga att den utgör blott några procent. Det finns faktiskt ett visst underlag när utskottet framhåller att det är en ljusning, även om vi är fullt medvetna om att förhållandena inte är tillfredsställande. Jag skulle också vilja säga några ord med anledning av att reservanterna har framhållit att vi har ett stort antal ouppklarade brott.

Om man däremot ser på de grövre brotten, som väl allmänheten mest reagerar mot, finner man att det är en ganska hög procent som klaras upp. Jag skall inte trötta kammaren med mycket siffror, men jag vill dock nämna några som jag tycker säger en del.

Det är ju ändå dessa brott som är de verkligt allvarliga. Andra brott är givetvis också allvarliga, till en del, men i den gruppen räknar man även in de allra enklaste brott. Det kanske för klarhetens skull inte skadar att man uppmärksammar detta. Utskottet kan, som redan framgått, inte dela motionärernas uppfattning att en ny utredning skulle kunna påskynda ett resultat i gynnsam riktning. Jag vill personligen säga att det kanske snarare skulle vara tvärtom, med tanke på den tid som utredningar tar. Som framgår av utskottets utlåtande pågår det ett antal utredningar som alla syftar till att på ett effektivare sätt komma till rätta med kriminaliteten och asocialiteten i alla dess former. Om jag får göra en upprepning av vad som för närvarande är under utredning och en del utredningar som har lagt fram betänkanden, skulle jag vilja peka på 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar. Så har vi den utredning som är benämnd utredningen angående försöksverksamhet mot ungdomsbrottslighet. Den har avgivit betänkande den 16 december 1964. Detta betänkande är rubricerat »Aktion mot ungdomsbrott». Ytterligare ett betänkande har avgivits den 29 maj 1964, nämligen »Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna». Den 8 juni 1966 avgavs betänkandet »Vård utom skola». Det bör också erinras om samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten.

Det är som synes mycket som är på gång. Om utredningar verkligen skulle kunna bryta den brottslighetsfrekvens som vi har, skulle vi ganska snart kunna leva i ett samhälle där brottsligheten vore helt obefintlig.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

Herr talman! Jag ifrågasätter inte alls fru Johanssons och övriga utskottsledamöters vilja att komma till rätta med brottsligheten — jag är övertygad om att vi alla är lika angelägna därom. Men jag kan inte underlåta att ta upp ett par punkter i fru Johanssons anförande, Nedgången i beläggningen på våra anstalter är i och för sig inte något bevis på att brottsligheten har minskat. Vi vet att den nya brottsbalken med möjligheter till ökad skyddstillsyn har medfört att beläggningen på anstalterna är lägre, Rättssäkerheten ökar emellertid inte genom att ett större antal av de dömda går omkring fria, tvärtom, och här diskuterar vi rättssäkerheten. Fru Johansson sade att det hade inträtt vissa förbättringar, vilket jag också framhöll i mitt anförande. Men det allvarliga är utvecklingen av de grövre brotten, som under 1966 ökade med preliminärt 12 procent. Det är allvarligt. Vi har vidare sagt att en utredning, om vi kan få en sådan till stånd, inte får fördröja brådskande och angelägna åtgärder. Vi är naturligtvis medvetna om, fru Johansson, att ingen brottslighet bryts genom utredningar. Men man kan kanske, som jag sade, komma fram till en gemensam bedömning av angelägenheten i de åtgärder som vi måste vidtaga för att bekämpa brottsligheten. Kan vi uppnå detta då har vi kommit en god bit på väg. Då tror jag att vi verkligen har underlag och möjligheter att komma till rätta med många av problemen, Dagens läge är sådant, anser vi, att någonting måste göras och vi har här pekat på en åtgärd. Jag skulle vilja fråga fru Johansson vilka konkreta åtgärder fru Johansson kan peka på förutom att räkna upp pågående utredningar.

Herr talman! Herr Oskarson frågar, om jag kan anvisa några av de konkreta lagstiftningsåtgärder som utskottet vill föreslå för att bryta den oroväckande tendensen mot ökad brottslighet. Vi menar givetvis att de olika utredningar som nu arbetar skall föreslå åtgärder som kan leda till positiva resultat. När förslagen sedan behandlas i departementet får vi väl anta att man där skall kunna sålla ut några effektiva botemedel.

Det är alltså regeringens åtgärder vi hoppas på när vi hänvisar till gjorda utredningar och till den proposition som så småningom skall komma.

Herr talman! Det har väckts en motion av herr Gustavsson i Alvesta och herr Nihlfors, som är en upprepning av en motion från förra året, i anledning av att man ville ha offentligt biträde i vissa intagningsoch utskrivningsärenden enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Motionen avslogs förra året. Kamrarna stannade visserligen vid olika beslut, men motionen vann inte den samlade riksdagens bifall. Nu har alltså motionen kommit tillbaka. Den socialdemokratiska delen av andra lagutskottet har avstyrkt motionen och hamnat på reservationssidan, och det är därför jag bar begärt ordet för att å reservanternas vägnar säga något i själva sakfrågan. Detta är ju inte ett isolerat ärende, som det försöker göras till i motionen, utan det sammanhänger med rättssäkerheten och offentligt försvarande inom hela den s.k. förvaltningsprocessen, där enskilda människor på ett eller annat sätt är inblandade. Det gäller således en hel mängd frågor, för att se hela ärendet sådant det är och som det har framkommit vid åtskilliga utredningar. När ärendet, som vi nu speciellt behandlar, var uppe förra året i samband med behandlingen av hela lagstiftningen om sluten psykiatrisk vård, så avböjde man redan i propositionen och sedan i riksdagen att ta upp frågan om offentligt försvar av den som var tvångsvis intagen på mentalsjukhus. Jag tror det är nödvändigt att man i detta ärende urskiljer i varje fall några bestämda saker. Jag tänker då närmast på de administrativa frihetsberövanden som sker genom barnavårdslagen och nykterhetslagen. Jag tänker vidare på den samhällsfarliga asocialiteten och just det som denna fråga gäller, d.v.s. folk som blir omhändertagna för sluten psykiatrisk vård. När ärendet en gång skall tas upp, kan man säkerligen inte ta med hela förvaltningsprocessen, utan man får avskilja dessa ärenden. Spörsmålet prövas hos regeringen, och det är meningen att den, när man kunnat komma fram till en lösning, skall kunna framlägga ett samlat förslag. När jag här uttalar den meningen att man säkerligen får avskilja de administrativa frihetsberövandena och lämna annat utanför, är det närmast med tanke på att de omfattar de allvarligaste fallen; att det är det allvarligaste området i detta sammanhang. Det är alldeles klart att en människa som av administrativa myndigheter blir berövad sin frihet på ett eller annat sätt bör ha rätt till offentligt försvar. Till försvar för den nuvarande ordningen kan jag emellertid nämna, att genom rättshjälpsanstalterna och de advokater som är engagerade av landstingen genom särskilda avtal mellan landstinget och advokaterna finns det en möjlighet att bereda dessa människor rättshjälp. Det sker ju så t.ex. enligt barnavårdslagen att barnavårdsnämnderna och de människor det gäller, alltså de som är utsatta för barnavårdsnämnds agerande, kan vända sig till rättshjälpsanstalterna och nyssnämnda advokater. Hjälpen är emellertid behovsprövad och endast personer med mindre inkomster kan erhålla fri rättshjälp. Herr talman!

Herr talman! Jag yrkar därför bifall till den reservation av herr Strand m.fl. som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 17.

Herr talman! Att till rättssäkerhetens tryggande kunna förordna offentligt biträde åt den som mot sin vilja intagits på sjukhus med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall är ju inte en ny fråga. Rättssäkerheten i förvaltningsprocessen och särskilt vid administrativa frihetsberövanden har länge stått på dagordningen. Att jag har anslutit mig till utskottets ståndpunkt hänger samman med ett gammalt intresse för förbättringar av rättssäkerhetsgarantierna och våra förpliktelser enligt Europarådskonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri heterna, en konvention som vi ratificerade år 1952. Men alldeles bortsett från denna konvention finns det så många ställningstaganden i officiella svenska dokument i den begränsade fråga som vi nu behandlar, att jag vid ett studium av dessa inte haft anledning att tveka att ansluta mig till motionärernas yrkande. Det viktigaste dokumentet, herr talman, är givetvis sinnessjuklagstiftningskommitténs betänkande, som låg till grund för lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, den lag som vi behandlade förra året och som trädde i kraft den 1 januari i år. Kommittén erbjuder ju ett särskilt intresse för riksdagen därför att riksdagens justitieombudsman Alfred Bexelius var kommitténs ordförande och därför att den hade parlamentarisk sammansättning. Två framstående överläkare inom mentalsjukvården tillhörde också kommittén. Efter att ha gjort vissa invändningar mot att den enda möjligheten att för närvarande få medverkan av något offentligt organ i syfte att tillvarata mentalsjukvårdspatienters = rättssäkerhetsintresse är att anlita rättshjälpsverksamheten genom landstingen — som ju herr Svensson i Kungälv också nämnde — så utvecklade kommittén sin uppfattning i denna fråga på följande sätt. Det kan »i vissa fall från rättssäkerhetssynpunkt vara av väsentlig betydelse att intagen har biträde. Kommittén vill särskilt framhålla de situationer, då frågan om den intagnes kvarstannande på sjukhuset är beroende av viss utredning angående faktiska förhållanden. Det synes obestridligt att den intagne i dylika fall ofta torde ha svårt att utan biträde tillvarata sina intressen. Särskilt bör framhållas, att han genom frihetsberövandet är förhindrad att själv verkställa utredning utanför sjukhuset. Härutöver bör erinras om att frihetsberövanden, varom nu är fråga, icke sällan kan sträcka sig över lång tid. Det är otvivelaktigt angeläget, att intagen, som saknar förmåga att av egna medel bekosta biträde eller som icke själv kan ombesörja att han erhåller dylik hjälp, genom det allmännas försorg får det biträde han behöver.

Den enda instans som gjorde vissa erinringar var sinnessjuknämnden, alltså motsvarigheten till den nuvarande psykiatriska nämnden. Nämnden ifrågasatte, fastän i försiktiga ordalag, behovet av en möjlighet att förordna offentligt biträde. Däremot var utskrivningsnämnderna mera positiva. Man önskade bara från dessa nämnders sida att man skulle t:llämpa den föreslagna bestämmelsen med viss restriktivitet. Man uttalade därtill önskvärdheten av att endast juridiskt skolade skulle komma i fråga för uppdrag som offentligt biträde åt mentalsjukvårdspatienter. När vi förra året behandlade denna rättssäkerhetsfråga var det framför allt två invändningar som gjordes mot förslaget om en bestämmelse om rätt till offentligt biträde åt mentalvårdspatienter på det allmännas bekostnad. Båda argumenten åberopades av departementschefen som skäl för hans avvisande hållning till en förbättrad rättssäkerhet på denna punkt. Båda argumenten kommer igen i reservationen i Det ena argumentet är närmast av formell karaktär. Man säger att man inte bör införa möjlighet att förordna offentligt biträde på mentalsjukvårdens område för sig utan man bör avvakta en samlad bedömning av motsvarande rättssäkerhetsfrågor inom andra områden, en uppfattning som också herr Svensson i Kungälv utvecklade. I fråga om Övriga administrativa frihetsberövanden fanns inte förra året och finns inte heller för närvarande möjlighet att förordna offentligt biträde. Önskvärdheten att få till stånd en samlad bedömning av dessa frågor över hela förvaltningen är ju i och för sig en respektabel invändning. Det är bara det, herr talman, att det inte tycks finnas någon större utsikt, efter vad jag kan förstå, att få fram just en sådan samlad bedömning, det dröjer i varje fall väldigt länge, det tycks inte hända någonting inom rimlig tid och i väsentligt avseende, om vi någonsin får en sådan bedömning. Därtill kommer att utskottets ståndpunkt innebär en begränsad reform, som efter min och även utskottets mening inte behöver föregripa en samlad bedömning utan som rent av kunde bli till nytta för en sådan bedömning genom att man skaffade sig viss erfarenhet av offentliga biträden åt mentalvårdens patienter, som mot sin vilja intagits på sjukhus. Att det finns uppseendeväckande exempel på otillräckligt rättsskydd på mentalsjukvårdens område behöver man väl inte orda särskilt mycket om. Sinnessjuklagkommitténs förslag utgör ju ett starkt indicium på att det förhåller sig så. Det finns uppenbarligen vissa risker för rättssäkerheten vid frihetsberövanden av mentalt sjuka. Det andra agumentet mot offentligt biträde i utskrivningsärenden inom mentalsjukvården är att man skulle hamna i ett förfarande i sådana ären den, som blir så rättegångsliknande att det alltför mycket fjärmar mentalsjukvården från annan sjukvård. Så uttryckte sig departementschefen förra året. Reservanterna uttalar sig något mera försiktigt.

Saken, alltså ökad rättssäkerhet i dessa ärenden, måste för Öövrigt gå före invändningen mot att man kan riskera att formen för handläggningen kan komma att likna domstolsprocessen. Det går, herr talman, säkerligen att förena ökad rättssäkerhet med en för mentalsjukvården lämplig form för handläggningen av utskrivningsärendena. På detta område kan det bli fråga om långvariga och tidsobestämda frihetsberövanden. Begår någon t.ex. en kanske inte alltför allvarlig lagöverträdelse, som därför kan föranleda endast en tämligen lindrig och klart tidsbestämd påföljd är han tillförsäkrad rätt till offentlig försvarare och möjlighet att få sin sak prövad i tre instanser. Den som begår samma gärning under inflytande av psykisk sjukdom kan i vissa fall utan domstolsprövning hamna på mentalsjukhus för en i varje fall i förväg obestämd och kanske lång tid utan de nämnda rättssäkerhetsgarantierna, i varje fall utan stöd av offentligt biträde på det allmännas bekostnad. fall ställas inför domstol kan han, som i första fallet, få offentlig försvarare i domstolsprocessen. Om denna då skulle leda till att domstolen beslutar överlämna honom för vård på mentalsjukbus enligt 31 kap. brottsbalken, så har han med den nuvarande ordningen inte möjlighet att få stöd av offentligt biträde, om han vill begära utskrivning från sjukhuset. Det är orimligt att rättssäkerheten vid frihetsberövande åtgärder är så beroende av inom vilket av de olika vårdsystemen den som berövas friheten hamnar, nu närmast kriminalvården eller mentalsjukvården. Låt oss, herr talman, ta åtminstone ett steg för att förbättra rättssäkerheten för dem som berövats friheten i annan ordning än genom en kriminalprocess.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

Herr talman! Mycket av det som herr Wiklund här anfört är relevant också för utskottsreservanterna. Behovet av rättssäkerhet i det administrativa frihetsberövandet, som jag framför allt tryckte på i mitt första anförande, råder det naturligtvis inte några delade meningar om. Jag vill bara kommentera herr Wiklunds anförande på ett par punkter. Ingen kan komma ifrån, att det framför allt är en medicinsk bedömning som skall göras både när en människa tas in på ett sjukhus och när hon sedan skrivs ut, antingen helt eller försöksvis och då hon föreläggs bestämmelser i en eller annan form vid utskrivningen. De krav som kan ställas på en medicinsk bedömning är ju rätt väl tillgodosedda genom att två läkare skall oberoende av varandra bedöma en intag ning. Utskrivningsnämnden har faktiskt en jurist till ordförande och, om jag inte är fel underrättad, har ledamöterna i utskrivningsnämnden avlagt domared. I den psykiatriska nämnden, d. v. s. den centrala nämnden, ingår också såsom ordförande en person, som inte bara är jurist i vanlig bemärkelse utan dessutom har domarerfarenhet, d.v.s. en högt utbildad och mycket erfaren jurist. Denna lag är alltså omgärdad av rätt starka bestämmelser ur juridisk synpunkt. Det som departementschefen framhåller och som även andra lagutskottets reservanter understryker nämligen att det först och främst är fråga om en medicinsk vård och en medicinsk bedömning, är naturligtvis i och för sig riktigt. Vi har ju under senare år verkligen försökt att skapa en likställighet emellan mentalsjukvården och kroppssjukvården och att inte på något sätt föra mentalsjukvården åt sidan utan sätta den i sjukvårdens mitt. Jag medger ändå gärna, att det givetvis är ganska känsligt, när en människa tvångsvis skall tas in på ett sjukhus och att denna intagning då måste omgärdas med bestämmelser, som är acceptabla ur juridisk synpunkt. Vad vi har sagt i reservationen är bara, att vi inte vill lösa denna fråga separat utan vill — jag understryker framför allt detta — först och främst ha med det administrativa fribetsberövandet. Herr Wiklund, som har sysslat och sysslar med nykterhetsvård, vet lika väl som jag att det också är ett område som är mycket känsligt för människor som blir föremål för sådan vård. De har inte alltid vad vi kallar för sjukdomsinsikt, så att de anser sig behöva den vård som nykterhetsnämnden och i sista hand länsstyrelsen vill bestämma att de skall ha. Det är alldeles givet att det också i ett sådant sammanhang, när en människa känner sig djupt förfördelad, är viktigt att hon får ett juri diskt ombud vid sin sida, så att hon inte behöver tycka att hon har samhällets övermakt emot sig och att hon står sig slätt gentemot människor som kan lagar och bestämmelser mycket bättre än hon själv. Jag har i mitt första anförande pekat på — jag vill gärna återkomma till det — att det givetvis finns vissa möjligheter att genom rättshjälpen få juridiskt biträde i sådana ärenden, och den hjälpen står givetvis till förfogande även för den som är intagen eller står inför att bli intagen på mentalsjukhus. Jag vill alltså än en gång understryka att det i sak inte är så stor skillnad mellan reservanternas ståndpunkt och utskottsmajoritetens. Reservanterna vill emellertid inte biträda en separatlösning av den här saken utan vill ha ett mera samlat förslag. För inte så länge sedan avfärdade vi den här motionen med hänvisning till att frågan ligger under regeringens prövning. Jag tycker att vi tryggt kan invänta resultatet av den prövningen och se vad vi kan åstadkomma när frågan sedan kommer till riksdagen. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Förra året biföll andra kammaren med ganska stor majoritet en motsvarande motion.

Och för övrigt ansåg varken sinnessjuklagkommittén eller riksdagens justitieombudsman, som var kommitténs ordförande, att man borde dröja. Det gjorde inte heller remissinstanserna. Själv har jag som kommittésekreterare sysslat med dessa rättssäkerhetsfrågor redan 1948 vid revisionen av alkoholistlagen. Såvitt jag vet har sedan dess knappast någonting hänt ens på detta område som herr Svensson i Kungälv också här nämnde, alltså inom processen enligt lagstiftningen beträffande nykterhetsvården. Herr Svensson framhöll att det finns en hel del formell och juridisk kompetens inbyggd i den nuvarande ordningen genom bestämmelserna om utskrivningsnämndernas och psykiatriska nämndens sammansättning. Ja, domstolarna har ju en om möjligt ännu högre juridisk kompetens och ändå har man ansett att rättssäkerheten för den som ställes inför domstol bör tillgodoses genom rätt till s.k. offentlig försvarare. Jag kan hålla med om att det i princip inte föreligger någon skillnad melian utskottets och reservanternas uppfattning om behovet av ökad rättssäkerhet, utan att skiljaktigheterna mer rör frågan om när en reform bör genomföras. Andra lagutskottet tycker att denna kan ske redan nu. även om det här gäller en liten åtgärd, är den mycket betydelsefull för förstärkning av rättssäkerheten på området.

Herr talman! Som motionär är jag givetvis glad för att utskottet enhälligt föreslår riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning Jag vill nu från denna talarstol endast uttrycka den förhoppningen att regeringen denna gång skall ta hänsyn till riksdagens uttalade vilja. År 1945 begärde riksdagen en utredning i detta ärende. Ingenting hände. År 1953 skrev riksdagen på nytt till Kungl. Maj:t. Ingenting hände. År 1956 återkom riksdagen till Kungl. Maj:t. Ingenting hände. När riksdagen i år begär en utredning har riksdagen anledning att vänta att regeringen omedelbart låter igångsätta denna utredning.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande behandlar i och för sig ingen större fråga, men för de människor som berörs därav är den väsentlig. Det kan nämligen för dem innebära skillnaden mellan att antingen erhålla pengar till en utbildningskostnad eller att behöva avbryta påbörjade studier. Jag tycker därför att utskottet tagit något för lättvindigt på frågan. När jag förra våren interpellerade ecklesiastikministern i detta ärende trodde jag att han skulle ha möjligheter att göra de justeringar som enligt min mening borde genomföras. Jag fick emellertid bl.a. det svaret att frågan borde väckas motionsvägen, om man verkligen ville få den diskuterad. Jag avlämnade också en sådan motion tillsammans med herr Fridolfsson i Rödeby under den allmänna motionstiden i januari. Andra lagutskottet har nu, som jag tror, resonerat kring motionens yrkande men inte nått fram till någon annan ståndpunkt än att avstyrka det.

Det är därför jag anser att utskottet tagit litet för lätt på det hela. Det är möjligt att utskottsledamöterna känner sig bundna av riksdagens beslut i anledning av särskilda utskottets utlåtande nr 1 år 1964, men jag frågar: Behöver man vara det?

I ett mera definitivt skede torde det böra övervägas att tillgodose alla studerandes kreditbehov i samma former, oavsett om studierna bedrives vid gymnasium, yrkesskola eller universitet. En sådan lösning måste kunna erbjuda åtskilliga fördelar.» Andra lagutskottet menar alltså att vi ännu inte är inne i ett sådant definitivt skede där nya överväganden kan göras. Och det är möjligt att det förhåller sig på detta sätt. Det borde dock vara så att de erfarenheter som vunnits sedan riksdagen fattade sitt beslut år 1964 — alltså för tre år sedan — finge vara normgivande. Jag tror att dessa erfarenheter pekar mot att gynnsammare regler borde utformas och tilllämpas. Jag måste också säga att utskottet är kallsinnigt, om man drar konsekvenserna av dess ställningstagande i utlåtandet — och det skall man väl göra. Utskottets ledamöter anser att föräldrar med en beskattningsbar inkomst på 16100 kronor enligt för dagen gällande regler har möjligheter att ekonomiskt hjälpa sina barn till exempelvis en tvåårig yrkesutbildning med ett belopp på 2 000—53 000 kronor per år, om eleven är inackerderad. Reser eleven däremot till skolorten morgon och kväll, utesluts lånemöjligheterna vid en beskattningsbar föräldrainkomst på 13 050 kronor. Jag kan inte dela denna uppfattning, och jag grundar min inställning på de konkreta fall som jag det sistförflutna året kommit i kontakt med. Studiehjälpsreglementet äger ju tilllämpning för studerande som ej fyllt 21 år. Skiljelinjen mellan yngre och äldre elever dras alltså vid just denna åldersgräns; de studerande som är äldre än 21 år betraktas som ekonomiskt fristående från föräldrarna. Jag skall i detta sammanhang inte ta upp en diskussion om 21-årsgränsen, utan vill endast framhålla en sak.

Här tycker jag att utskottet borde ha kunnat skriva något som hade gjort det möjligt att undanröja en, åtminstone enligt mitt sätt att se, uppenbar orättvisa eller diskriminering, om man så vill. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motion nr 221 i denna kammare.
Herr talman! Det är ännu bara tre år sedan riksdagen fattade beslut om det studiesociala system som för närvarande tillämpas. Såsom framgår av utskottsutlåtandet har också centrala studiehjälpsnämnden vissa möjligheter att uppmjuka tillämpningsbestämmelserna eller kanske riktigare att anpassa dem efter de aktuella förhållandena. Det är klart att man kan önska reformer i detta avseende, exempelvis gynnsammare lånemöjligheter, vilket motionärerna tycks ha syftat till. Men riksdagen uttalade faktiskt i samband med beslutet 1964 att långivningen till studerande under 21 år det gäller ju i huvudsak studerande på det gymnasiala stadiet — skulle handhas med en viss restriktivitet.

Det exempel som motionärerna anför i motionen till stöd för sin framställning var därför inaktuellt redan när motionen skrevs.

Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

På en del platser ordnar u-landssvenskarna skolgången för sina barn genom att själva inrätta en svensk skola. Men statsbidragen till lärare är snålt tilltagna, inga fria läroböcker finns, och därtill kommer att man tappar sådana studiesociala förmåner som fria skolmåltider, skolskjutsar etc. Centrala studiehjälpsnämnden <behandlade frågan i december 1965 och beslöt då anta riktlinjer som innebär en prövning från fall till fall. Studiebidrag kan sålunda lämnas, om studierna motsvarar sådana studier i Sverige för vilka studiehjälp utgår. Men det utbetalas sällan någon sådan studiehjälp — jag skulle tro att det inte alls skedde under 1965 — beroende på att förhållandena i u-länderna är så helt olika våra förhållanden och att där knappast finns några läroanstalter vid vilka man kan bedriva motsvarande studier som i Sverige. Förra året väcktes motioner i samma syfte som årets, Utskottet hänvisade då till 1964 års utlandsoch internatskoleutredning. Denna har nu slutfört sitt uppdrag och glädjande nog innehåller utredningens förslag betydande förbättringar för utlandssvenskars barn. Man anser sålunda att dessa bör jämställas med hemmasvenskars i fråga om undervisningsmateriel. Beträffande dagliga resor föreslår utredningen att om reguljärt fortskattningsmedel användes ersättning skall utgå. I fråga om skolmåltiderna föreslår utredningen ett statsbidrag med 1 krona per elev och läsdag. Detta senare bidrag är enligt min mening för njuggt tilltaget. Tacksamt noterar jag att utredningen föreslagit att materiel för korrespondensundervisning utan kostnad skall ställas till förfogande, Enligt min mening borde alla utlandssvenska barn som bor på platser där ingen reguljär skolgång kan ordnas erhålla fria studier vid svenskt korrespondensinstitut. Givetvis bör också studiebidrag utgå när utlandssvenskars barn eventuellt behöver inackorderas på plats där skola finnes. Med hänsyn till att utredningen nu avlämnat sitt betänkande, som i stort sett omfattar de frågor som jag i år och tidigare har tagit upp, och att utskottet förutsätter att övervägandena inom Kungl. Maj:ts kansli skall ske utan dröjsmål, kommer jag inte, herr talman, att ställa något yrkande. Jag har endast liksom flera gånger förr velat påpeka att dessa frågor är mycket viktiga för utlandssvenskarna, och att de bör lösas så snabbt som möjligt.

Herr talman! Trafiken skördar årliligen många offer. Enbart under 1965 dödades ungefär 1250 personer och skadades svårt 3 500 människor i vårt land. Alla är väl också ense om att varje tänkbar åtgärd måste vidtagas för att minska trafikolyckorna. Det är därför enligt min mening förvånande att frågan om koloxidhalten i bilar inte ägnas större uppmärksamhet än vad som är fallet. I en motion begär jag och många med mig att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om obligatorisk koloxidkontroll vid de regelbundet återkommande bilprovningarna. Enligt en proposition från 1963 angående säkerhetsinspektion av bilar ankommer det på vägoch vattenbyggnadsstyrelsen att utfärda bestämmelser om bilinspektionens tekniska utförande. Frågan om koloxidkontrollen berördes över huvud taget inte vid riksdagsbehandlingen av denna proposition.

Enligt min mening beror många trafikolyckor på att bilföraren mer eller mindre drabbas av koloxidförgiftning. Redan en koloxidhalt av något med än 0,02 volymprocent i en bil kan göra att en förare efter cirka två timmars körning får dåligt omdöme, grips av trötthet och vanmaktskänsla, kort sagt blir absolut olämplig att föra en bil. Många s.k. oförklarliga bilolyckor beror med säkerhet på att föraren drabbats av koloxidförgiftning. I höstas körde en bilförare på höger sida på Birger Jarlsgatan här i Stockholm. Polisen misstänkte rattfylleri, men mannen var koloxidförgiftad och hade helt tappat omdömet. AB Svensk bilprovning vitsordar också att mer eller mindre oförklar liga bilolyckor kan ha orsakats av att bilföraren drabbats av koloxidförgiftning.

Enligt min mening får inga kostnadsskäl utgöra något hinder när det gäller att rädda människoliv och undgå de stor tragedier, som varje bilolycka måste vara. Visserligen är Svensk bilprovnings rutinmässigt utförda kontrollbesiktningar mycket värdefulla men, som utskottet också mycket riktigt påpekar, kan det »dock inte uteslutas» att vissa bristfälligheter blir oupptäckta och att koloxid tränger in i bilen. Med de små koloxidprovare av ampulltyp som finns måste jag i detta sammanhang uttrycka min förvåning över att inte ampuller finns att köpa på varje bensinstation. Hur vore det för resten om olika bensinbolag vid sina reklamjippon i stället för nyckelringar, badmadrasser och ballonger gav sina kunder en koloxidampull. Över huvud taget kan man fråga sig, om det inte i framtiden obligatoriskt i en bils säkerhetsutrustning skall ingå en koloxidmätare. En av mina medmotionärer i denna kammare — herr Löfgren — körde för några år sedan bil. Han kände sig trött och beslöt att stanna vid vägkanten. Där fann förbipasserande personer honom avsvimmad, och läkaren kunde senare konstatera att herr Löfgren var koloxidförgiftad. Utskottet säger att riskerna bör bekämpas dels genom en upplysningsverksamhet som skärper förarnas uppmärksamhet på sådana defekter som kan medföra att koloxid tränger in i bilarna, dels genom att dylika defekter i möjligaste mån beaktas vid säkerhetsbesiktningen. När det gäller trafiksäkerhetsfrågor räcker det enligt min mening inte att se till att dylika defekter i möjligaste mån skall beaktas. Nej, här måste man verka i största möjliga mån, d.v.s. ha obligatorisk koloxidprovning vid den årligen återkommande bilbesiktningen, Åtminstone skulle man väl kunna tänka sig att de bilägare, som önskar en koloxidtest, mot en extra betalning skulle få en sådan utförd i samband med den obligatoriska besiktningen. Herr talman! Jag finner statistiken över det ständigt stegrade antalet trafikolycksfall så skrämmande, att varje åtgärd måste vidtas som kan rädda människoliv, undvika tragedier och förlust av materiella värden. Jag hemställer därför om bifall till motion nr 44 i denna kammare, d.v.s. obligatorisk koloxidundersökning vid de regelbundet återkommande bilprovningarna.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har behandlat ett motionspar, 1: 285 och II: 364, där vi motionärer har Önskat att socialstyrelsen eller annat centralt ämbetsverk får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en försöksverksamhet med undervisning i hemvård och hushållsarbete för manliga pensionärer. Eftersom utskottet utför ligt har refererat motionerna kan jag förbigå innehållet i dessa med hänvisning till utskottsutlåtandet. Utskottet har också funnit det värdefullt om manlig arbetskraft i ökad omfattning kan anlitas för hjälpuppgifter i hemmen och därmed lätta trycket på de kommunala organ som svarar för hemhjälpen. Man kan härav utläsa att utskottet varit mer optimistisk än motionärerna så till vida, att utskottet tänkt sig möjligheten att använda manliga pensionärer som betald kommunal hemhjälp. Med någon erfarenhet av det konventionella tänkandet i fråga om manlig och kvinnlig arbetskraft som råder bland dagens pensionärer måste man nog sikta åtminstone 20 år framåt i tiden, innan inställningen har förändrats så, att någon pensionär söker till utbildningskurser för kommunal hemhjälp. Motionärerna har för sin del endast syftat så långt, att man genom exempelvis tiodagarskurser skulle ge de manliga pensionärerna ett litet handtag till självhjälp om hustrun blir sjuk eller om en manlig pensionär blir ensam. Utskottet skriver att sådan handledning och undervisning som motionärerna åsyftar förekommer inom pensionärsföreningarnas verksamhet. Det är i så fall i mycket ringa omfattning, så ringa att inte ens pensionärsföreningarnas centrala ledning i fjol kände till någon sådan verksamhet. En försökskurs för t.ex. ett län anser den centrala ledningen bli för kostsam för pensionärssammanslutningarna. På många områden har de statliga initiativen varit det som väckt det kommunala initiativet. Jag behöver bara påminna om den kommunala hemhjälpsverksamheten, som säkerligen inte kommit i gång så snart om inte socialstyrelsen varit impulsgivare och pådrivare.

Herr talman! Utskottet har inte på något sätt velat förringa det förslag som har framförts från motionärernas sida, men vi har den uppfattningen att man på detta område redan har kommit en bit på väg. Det är ingen hemlighet för någon att det anordnas kurser av pensionärsföreningarna, vid vilka kurser hemkonsulenter många gånger medverkar. Detta är inte någon enstaka företeelse utan har tvärtom ganska väl kommit i gång, och man kommer givetvis att fortsätta härmed. Däremot har vi ingen större reverens för tankegången att ordna kortare kurser för enbart manliga pensionärer. Vi har den uppfattningen att dessa kurser skall ordnas i pensionärsföreningarnas regi varvid både kvinnliga och manliga pensionärer på samma gång kan deltaga. Kurserna blir trevligare på detta sätt om inte annat. Jag tror inte att det skadar att man fortsätter att utbilda sig mer och mer på detta område. Man har ju också prövat nya vägar. Framför allt ensamstående manliga pensionärer, som givetvis många gånger har svårt att laga sig litet mat själva, har numera på flera ställen möjlighet att efter skolbespisningarnas slut till självkostnadspris hämta mat därifrån. Det sista ställe där man infört detta är i staden Kristianstad, och jag vet att det också förekommer på andra ställen. Det är också ett sätt att lösa en del av dessa problem. Vi har som sagt uppfattningen att motionärernas tankegångar var riktiga men med hänsyn till att en hel del redan är på gång på detta område ber jag, herr talman, att med detta korta anförande få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tillåter mig hemställa, att kammaren måtte besluta, att antalet suppleanter för de valmän som skall utse fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret jämte suppleanter för dem bestämmes till tolv.

Herr talman! Herr Norrby har frågat mig, om jag avser att i fortsättningen genom en bättre planering av regeringens arbete skapa förutsättningar för att propositioner avlämnas till riksdagen i jämnare takt än vad som varit fallet hittills i år. Självfallet eftersträvar regeringen alltid att planera sitt arbete på bästa möjliga sätt och att därvid ha uppmärksamheten fästad på att underlätta riksdagens arbete. Den alldeles övervägande delen av regeringens förslag till riksdagen framläggs i statsverkspropositionen. Under senare år har i växande utsträckning förslagen inarbetats i statsverkspropositionen i stället för att bli föremål för särpropositioner. Detta innebär att riksdagen redan vid sessionens början har ett mycket omfattande arbetsmaterial. Enligt uppgift från utskottssekretariaten har utskotten inte saknat arbetsuppgifter. Diskussionen om propositionsavlämnandet måste naturligtvis ses mot denna bakgrund. Under hösten koncentreras arbetet i departementen till statsverkspropositionen. Därav följer att de andra propositionerna naturligtvis kommer i ett senare skede. De tider som regeringen preliminärt anger för deras avlämnande är att betrakta som ett arbetsprogram, i vilket förskjutningar kan inträffa. I en del fall har remisstiderna på utredningsförslag gått ut sent eller måst förlängas, varigenom regeringen varit nödsakad att skjuta på sitt ställningstagande. Stundom innehåller remissvaren SsSynpunkter som kräver kompletterande utredningar. Ofta föregås också propositionerna av segslitna förhandlingar med olika organisationer, vilket självfallet kan innebära tidsförskjutningar. Vidare har den ökade användningen av interpellationsoch frågeinstituten betytt en inte oväsentlig ökning av arbetsbördan i kanslihuset. Under perioden 11 januari—20 mars besvarades i år 110 enkla frågor mot 57 förra året. Samtidigt har antalet interpellationer under motsvarande tid ökat från 74 förra året till 117 i år, varav 29 besvarats under den aktuella perioden mot 24 föregående år. Likväl är det otillfredsställande att 32 propositioner inte kunnat bordläggas förrän den 29 mars. Å andra sidan avlämnades med ett undantag dessa propositioner till riksdagen redan mellan den 17 och den 22 mars. Det stora antalet propositioner har sålunda i viss mån kompenserats av att den ordinarie motionstiden i praktiken förlängts med minst en vecka. Den hårda arbetsbelastningen för regering och riksdag är ett uttryck för den politiska viljan till ett aktivt och målmedvetet reformarbete. Årets riksdag har fått sin prägel av omfattande och betydelsefulla reformförslag över ett mycket brett fält. Jag vill som exempel nämna bostadspolitiken, markfrågan, vuxenutbildningen, investeringsbanken, jordbrukspolitiken och en rad förslag syftande till organisatoriska förändring ar och rationaliseringar av statsverksamheten. I valet mellan att fullfölja detta reformarbete eller att redovisa ett färre antal propositioner mot slutet av propositionstiden har regeringen inte tvekat. Det är min övertygelse att inte heller riksdagen gör det.
Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min enkla fråga, som av svarets längd att döma inte var så enkel. I själva verket besvarades inte frågan i sin helhet. Jag vet alltjämt inte om statsministern tänker planera regeringens arbete bättre i vad avser propositionsavlämnandet i fortsättningen av årets riksdag och kommande år. Mest var det kanske tillbakablickar i statsministerns svar, men min fråga syftade framåt. Jag vet inte om detta förhållande är symtomatiskt för regeringen. Det kan synas förmätet av mig som ny riksdagsledamot att i mitt första anförande från denna talarstol ge mig på en fråga som griper så djupt in i riksdagens arbetsformer, vilka jag ju knappast är belastad med erfarenhet av. Men en nykomling upplever riksdagsarbetet på ett helt annat sätt än de gamla politiska ringrävarna, och därför kanske mina synpunkter kan ge litet extra belysning av propositionsanhopningen och dess vådor. Rationalisering är ju dagens lösen i alla upptänkliga sammanhang, och det är därför med ett visst nöje jag kan ge regeringen en rationaliseringskomplimang. Förra året behövde regeringen tio dagar på sig för att avlämna 33 propositioner — i år har regeringen lyckats pressa tiden till sju dagar för samma prestation. Det rör sig alltså om en effektivitetshöjning med inte mindre än 30 procent. Men den verkliga toppnoteringen aviseras i propositionsförteckningen den 22 mars från statsrådsberedningen. Den 10 april kanske blir en märkesdag i svensk politisk historia. Då kan vi nämligen förvänta oss 23 propositioner på en dag — om regeringen kan fullfölja sina planer förstås, och det är det kanske ingen som tror riktigt på i detta sammanhang numera. Det är bara synd att regeringen samtidigt låtit »effektiviteten» breda ut sig på demokratins bekostnad. Ty det är ju grundläggande funktioner i en parlamentarisk demokrati som störs när oppositionens arbetsmöjligheter begränsas så påtagligt som just nu är fallet. Oppositionen skall med hjälp av ett par sekreterare per riksdagsgrupp inom loppet av några veckor arbeta fram alternativ till flera tiotal genomgripande regeringsförslag — förslag som regeringen haft månader och år på sig för att utveckla med hjälp av hundratals kanslihustjänstemän. Till yttermera visso har oppositionen det löpande riksdagsarbetet att tänka på. Det är mot den bakgrunden självklart att oppositionsförslagen blir skissartade. Anhopningen av propositioner gör också att allmänheten får svårt att följa med i den politiska debatten. Regeringsförslagen dominerar det politiska nyhetsmaterialet. Jag vill säga att jag inte tagit fram måttstocken för att med spaltmillimetersiffror bevisa mitt påstående. Oppositionen får ställa upp med handikapp i den demokratiska kampen om väljarnas intresse. När man ser närmare på detta problem smyger sig en obehaglig känsla på: regeringen har kanske inte helt oavsiktligt travat så många viktiga propositioner på riksdagens bord under så kort tid. Har regeringen verkligen gjort allt för att undvika en sådan här anhopning av propositioner? Finns det inga underlåtenhetssynder? Jag vill i detta sammanhang citera ett yttrande av statsministern i en interpellationsdebatt år 1961 i denna kammare. Det lydde så här: »Från regeringens sida kommer alla åtgärder att vidtagas för att försöka få propositioner avlämnade tidigare vid kommande riksdagar.» Vid fjolårets interpellationsdebatt i denna fråga tog inte statsministern tillbaka detta långtgående löfte. Herr talmannen påminner mig nu med hjälp av signallampan här i talarstolen om att den rekommenderade tidsgränsen tre minuter är nådd och belyser därmed bostavligt och bildligt ytterligare ett av oppositionens handikapp i riksdagsarbetet, nämligen tidsbegränsningen vid repliker och frågedebatter.
Herr talman! Den tidsbegränsningen hade väl den ärade riksdagsledamoten själv kunnat undvika genom att väcka en interpellation. Det finns väl ingen som drömmer om att talmannen skulle införa någon tidsbegränsning vid interpellationsbesvarande. Detta sätt att argumentera var över huvud taget ganska typiskt för interpellanten. Hade det nu varit en interpellation, skulle jag gärna ha velat ta upp en del mycket väsentliga problem. Jag skulle tro att det inte i något land i världen lämnas ett så utomordentligt tillfälle för riksdagen att delta i utformningen av landets politik som här i Sverige. Vi redovisar propositionerna och inbjuder till motförslag. Det är inte som i andra länder så att man begär svaret ja eller nej, utan genom den utförliga motiveringen i propositionerna inbjuder man oppositionen och andra riksdagsledamöter att delta i utformningen av förslagen. Så går det inte till i något annat parlament, och det var ganska häpnadsväckande toner som hördes nyss — att vi på något sätt skulle vilja försvåra oppositionens arbete. Detta är ingen interpellationsdebatt, herr talman, och därför kan jag inte lägga fram det mycket omfattande material som jag har till mitt förfogande. Hade jag läggning för herr Norrbys insinuanta sätt att argumentera skulle jag givetvis ha sagt att herr Norrby ställt en fråga för att hindra mig att lägga fram mitt material. Jag gör inte det, utan jag vill bara visa hur han argumenterar. En enda sak kanske jag får lov att säga. Vi har gjort vissa jämförelser med redovisningen i andra länder av exakt likartade frågeställningar. Vi har haft rekommendationer från nordiska kommittéer om t.ex. namnlagarna. Samma lagförslag föranledde i den danska riksdagen en proposition på 6 sidor, i den norska riksdagen en sådan på 88 sidor och i den svenska riksdagen en proposition på 204 sidor. Varför? Jo, för att vi är angelägna om att ge ett fylligt material, en god service för medborgarna och riksdagsmännen. Jag skulle kunna fortsätta och tala om varumärkeslagen — 25 sidor i Danmark, 12 sidor i Finland, 23 sidor i Norge, 275 sidor i Sverige. Om man på oppositionens sida vill ha ett i hög grad förenklat propositionsförfarande så att man bara talar om vad regeringen har för avsikter, då skall vi givetvis gärna överväga det. Men jag vill nog ha mycket noggranna överläggningar mel talmanskonferensen innan vi gör det. Den svenska propositionsredovisningen är unik i världen. Den är avsedd att möjliggöra för riksdagen att delta i lagstiftningsarbetet. Låt oss vara tacksamma för att vi har den traditionen och låt oss inte ge den föreställningen att här pågår ett försök att hindra en aktiv medverkan från riksdagens sida!

Herr talman! Förhållandet med tidsbegränsning vid interpellationsdebatter är inte riktigt så enkelt som statsministern vill göra gällande. Det förekommer tämligen ofta i riksdagens hektiska slutspurt att det läggs in interpellationssvar i andra större debatter, och då gäller tidsbegränsning för interpellanten men inte för den svarande. Man kan också konstatera en klar tendens till missbruk av interpellationsinstitutet — inte från dem som interpelle rar utan från dem som svarar — genom att svaret skjuts upp mycket länge. Detta leder till att man frestas att använda det enkla frågeinstitutet för att snabbt få en fråga belyst medan den är aktuell. Statsministerns påstående att sakskäl i denna fråga inte kunde redovisas i tillräcklig omfattning faller platt till marken mot bakgrunden av att statsrådet Geijer här i kammaren och i första kammaren för en vecka sedan räknade upp en mängd sakskäl i just de spörsmål som här är aktuella. Min fråga var emellertid framställd redan före denna debatt, och jag har därför att i dag ta emot statsministerns svar och kommentera det. Jag tror att mina två frågor inte är så insinuanta som statsministern vill göra gällande. Det finns i själva verket ett par mycket enkla åtgärder, som skulle kunna underlätta oppositionens arbete med propositionerna. En metod har regeringen för första gången, såvitt jag förstår, tillämpat i dag, nämligen att till riksdagens förfogande ställa lagrådsremisserna. Dessa är offentliga handlingar men trycks inte i så stor upplaga att de regelmässigt kan användas av riksdagsmännen i deras förberedelsearbete. En annan variant, som också är lätt att tillämpa, är att man efter en offentlig utredning sammanställer remissyttrandena och överlämnar dem i en bunt — i ganska många exemplar — till riksdagen, så att ledamöterna har dem till förfogande när de skall förbereda arbetet med de förslag som så småningom kommer i form av propositioner. Dessutom kunde man kanske ge remissinstanserna en direkt uppmaning att själva göra en kort sammanfattning av sina remissyttranden, som riksdagsledamöterna också kunde få hopbuntade när remissvaren har kommit in, så att vi hade en förkortad men auktoritativ version av remissyttrandena att arbeta med. Den komprimering av dessa som nu finns i propositionerna innebär en risk för en litet missvisande redovis ning. Våra tjocka propositioner är för Övrigt ett resultat just av att vi får dessa trots allt ganska fylliga redovisningar av remissyttrandena i propositionerna.
Herr talman! Det är självfallet att vi gärna på allt sätt vill underlätta för riksdagen att följa utredningsarbetet. För närvarande ordnas detta så att så fort en offentlig utredning är färdig ställs 500 exemplar till riksdagens förfogande, och detta anses räcka. Remissyttrandena överlämnas till riksdagens upplysningstjänst och finns där tillgängliga. Det är möjligt att regeringen skall göra ännu en bearbetning av dem. Det blir då en ytterligare belastning på kanslihuset genom vad som är en serviceuppgift för riksdagen. Man kan mycket väl överväga detta. Om det bara var det som den ärade frågeställaren åsyftade, skulle han kanske inte ha behövt ta till så oerhört starka brösttoner i början av sitt anförande, Det finns en mycket enkel metod, ärade frågeställare och herr talman, att klara detta problem. Vi har inte långt från oss ett land med en borgerlig regim. Där kallas motsvarigheten till kanslihuset »det store frysehuset» och riksdagen är praktiskt taget arbetslös. Det är mycket lätt att ordna det så, och det kanske är det alternativ som oppositionen nu arbetar på att införa i vårt land. I så fall kommer den nog att möta ett visst motstånd.

Herr talman! Oppositionen och regeringen är helt överens om det avslutande avsnittet i statsministerns svar på min fråga, nämligen att man inte skall slå av på reformtakten. Det gäller här att skapa bästa möjliga arbetsbetsvillkor för riksdagen, och på den punkten är vi helt ense, Vad vi däremot tydligen inte är överens om är huruvida regeringen verkligen har lagt ned all tänkbar möda på att få demokratin att fungera genom att skapa så goda arbetsförhållanden som möjligt för oppositionen.
Herr talman! Det lönar sig tydligen att resonera, ty nu är jag fullkomligt överens med frågeställaren. Det är självklart att det även ligger i regeringens intresse att få de enskilda riksdagsmännen att noggrant och med stor uppmärksamhet pröva de förslag som lämnas fram och vara med om att utarbeta kompletterande förslag. Vad jag har velat framhålla är att man inte bör påstå att vår demokrati på något sätt är hotad därför att det har kommit ett betydande antal propositioner i sista stund. Inget annat parlament lämnar så stor rörelsefrihet åt den enskilde riksdagsmannen — och frågeställaren kan väl inte insinuera att Sverige är den enda demokratin i världen. Vårt arbete som riksdagsmän är betungande, det vet vi, och det är bara bra om man på allt sätt försöker förenkla det. Men man skall då inte göra saken så enkel för sig att man tror att man kommer förbi de mycket svåra avvägningsproblem som här uppstår. Frågeställaren har medgivit att det är bra om en fyllig redovisning lämnas i propositionen. Om man sålunda tillgodoser önskemålet om en sådan kanske den tid detta tar inkräktar på den enskilde riksdagsmannens tid för prövning. Man kommer inte förbi detta avvägningsproblem genom några enkla, banala slagord om att riksdagsmannens arbete skulle underlättas oerhört om regeringen gjorde på det eller det sättet. När det riktas angrepp mot att vår metodik inte är demokratisk och när det konkreta förslag som frågeställaren har lagt fram innebär att vi skall göra sammanställningar av remissva ren, finns det ingen proportion mellan anklagelsen för bristande demokrati och den lilla mus som föddes av berget.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig, om jag inte uppfattar de generella hastighetsbegränsningarna som olämpliga med tanke på den skiftande karaktären i kvalitet och trafikintensitet hos det svenska vägnätet. Någon tid innan herr Nilsson framställde sin fråga avlämnades till riksdagen en proposition om inrättande av statens trafiksäkerhetsverk. I den tillkännagav jag min avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att framlägga förslag till riksdagen angående differentierade hastighetsgränser för fordon med hänsyn till beskaffenheten av olika vägar. Ett sådant förslag kommer inom kort att föreläggas riksdagen. I samband därmed får riksdagen en sammanfattande rapport om de mycket positiva resultat som uppnåtts genom de tillfälliga hastighetsbegränsningarna.